Herr talman! Det har i samhällsdebatten de senaste åren talats mycket om kapitalism kontra socialisering. Men mycket talar för att den stora frågan under 1970-talet i stället blir om vi skall bygga ett samhälle som är starkt centraliserat eller ett samhälle där besluten fattas nära människorna. Liberalismens uppfattning i denna grundfråga är klar. Den enskilda människan har förmåga och vilja att ta ansvar och att aktivt delta i beslutsfattandet. Det är inte som de konservativa tror, att medbestämmanderätten måste förbehållas en mindre grupp inom företagen, och det är inte som marxisterna tror, att en liten elit bättre än den enskilde kan avgöra vad man bör konsumera. Vi bör i stället sträva efter en långtgående decentralisering i samhället. Besluten kommer på detta sätt närmare de människor som berörs av dem, Genom att verka i den miljö där besluten skall tillämpas kan de bättre än andra bedöma vilka beslut som är bra. Jag skall här försöka peka på ett par områden där det är angeläget att sprida beslutsfattandet: inom landet och inom företagen. Det är allvarligt att en mycket stor del av de personer som fattar beslut i frågor som berör viss region befinner sig på långt avstånd från den regionen. Det leder lätt till att beslutsunderlaget blir dåligt och att synpunkter av stor betydelse för människorna i regionen inte blir tillräckligt beaktade. Detta är ett starkt argument för att försöka sprida en del av den beslutsmakt som nu finns ansamlad i Stockholm ut i landet. Det är också angeläget att människors valfrihet blir reell när det gäller sysselsättning och bostadsort. Den valfriheten innebär för många att man väljer att bo kvar på den nuvarande bostadsorten. En regionalpolitik och en näringspolitik som ger sysselsättning i olika delar av vårt land är därför nödvändig för att man skall nå målet om valfrihet för den enskilde. En snabb avfolkning av stora regioner ute i landet ökar trycket på de stora tätorterna. För den enskilde betyder den omställningsproblem, som kunnat undvikas om det inte varit tvingande nödvändigt att bryta upp från den invanda miljön. Den som bor kvar får ofta vara med om att samhällets service i stor utsträckning försämras. Det gäller såväl vård, kommunikationer och undervisning som exempelvis kultur och fritidsaktiviteter. Då det för många i glesbygdsområdena skulle vara förenat med uppenbara svårigheter att flytta, och då en total avfolkning av vissa bygder skulle få allvarliga konsekvenser för jordoch skogsbruket samt i fråga om naturoch miljövården, måste det vara en samhällsangelägenhet att på allt sätt motverka att människor tvingas flytta från en för dem naturlig miljö.

Här måste också samhället medverka både genom att skapa goda förutsättningar i form av bl.a. kommunikationer och genom att sprida egna verksamheter och beslutsuppgifter ut i landet. Jag tror man måste vara medveten om att en utflyttning av t.ex. ett statligt verk inte automatiskt innebär att besluten har kommit närmare människorna eller att koncentrationsutvecklingen har motverkats. Själva utflyttningen av ett verk innebär bara att det centraliserade beslutsfattandet äger rum på en annan ort än Stockholm. Det kan i och för sig vara bra för de orter som får del av utflyttningen, men det räcker inte. Följden kan t.o.m. bli att centraliseringen förstärks genom att allt fler beslut kommer att fattas i departementen. Och en delvis utlokaliserad verksamhet kan efter en tid visa sig ha ytterligare centraliserats. Då det beslöts att Sveriges Radio skulle decentralisera sin verksamhet blev resultatet i stället en ytterligare koncentration i fråga om både personal och bygginvesteringar till storstaden, medan landet i övrigt, dvs. distrikten, fick mycket små smulor. Mycket av det som handläggs i departement och ämbetsverk skulle med fördel kunna överföras till regional och primärkommunal nivå. Men det är inte länsstyrelserna som behöver förstärkas. Det är i stället det folkvalda landstinget som bör få ökade uppgifter när det gäller främst samhällsplanering och som bör utvecklas till ett länsparlament. Inom ramen för en riksplanering bör länsparlamenten få ansvaret för en effektivt samordnad regionplanering. Samtidigt är det angeläget att framhålla att krav inte uteslutande kan ställas på kommunerna. Samhället i sin helhet måste solidariskt göra vissa åtaganden för att motverka den pågående utflyttningen från glesbygdsområdena. Även om det statliga skatteutjämningsbidraget spelar en viktig roll är det inte tillräckligt. Ytterligare och mera kraftfulla åtgärder måste sättas in. Kravet på vidgad arbetsdemokrati grundas också på den höga värdering av individens vilja och förmåga till ansvarstagande, som alltid legat bakom liberalismens demokratiseringssträvanden. Att ge den enskilde makt över förhållanden som berör honom nära är att frigöra en fond av outnyttjade mänskliga resurser. Därmed är också sagt att vidgat inflytande och medbestämmande för de anställda inte kan ses som ett önskemål som strider mot kravet på effektiv produktion. Tvärtom är det en nödvändig förutsättning för att företagen skall utvecklas i positiv riktning under 1970-talet — att de resurser i form av kunnande och intresse som de anställda har bättre utnyttjas än vad som hittills varit fallet. Inte minst för att företagen skall kunna få det tillskott av unga människor som är nödvändigt, måste de ta till vara människors vilja till medskapande och ge dem en god arbetsmiljö. Bristen på arbetstillfredsställelse har medfört att särskilt industrin har fått stora svårigheter att rekrytera ungdom. Alltför många människor i produktionslivet upplever i dag fysiska risker på sitt arbete — 80 procent av arbetarna enligt en LO-undersökning. Bullerproblemen är allvarliga på många arbetsplatser. Belysningen är ofta dålig, vilket är särskilt besvärande och riskfyllt för äldre personer. Farliga ämnen förekommer utan att det finns tillräckliga kontrollmöjligheter. Personalutrymmena har på många arbetsplatser stora brister. Själva arbetet framstår vidare för många människor som något nödvändigt ont eller likgiltigt som man måste stå ut med. Det kan vara frestande att lösa sådana problem enbart med kortare arbetstid och ekonomisk kompensation. Ett sådant synsätt kan dock inte accepteras. Lösningen måste ligga i att omvandla arbetslivet. Och tyngdpunkten i den arbetsdemokratiska reformverksamheten måste ligga i de frågor som den enskilde arbetstagaren upplever som nära och påträngande. Ett viktigt medel för att förbättra arbetsmiljön är att de anställda får insyn, inflytande och medbestämmande på alla nivåer i företag och förvaltning. Kravet på arbetsdemokrati har just som den mest näraliggande motiveringen att ge människor inflytande över en verklighet som de dagligen upplever och som utgör en central del av deras liv. För att verklig förbättring av alla undermåliga arbetsmiljöer skall komma till stånd fordras det att de anställda genom t.ex. utvidgad lokal förhandlingsrätt får del i besluten i dessa frågor. Läget är som regel att de flesta arbetsmiljöer är eftersatta. Det gäller i särskilt hög grad arbetsplatser där man har tungt och smutsigt jobb. Att arbetsplatsernas utformning och kroppsarbetarnas villkor förändras och förbättras innebär självfallet kostnader som produktionen och samhället måste bära. Men det är insatser och kostnader som det gäller att inte rygga inför. På sikt innebär det fördelar som vi inte har råd att vara utan. Det är med tillfredsställelse vi från folkpartihåll noterar att LO och TCO nu tillsammans går till offensiv för en arbetsdemokrati som omfattar alla nivåer — också företagens styrelser. Man måste ha klart för sig att arbetsdemokratins utformning måste komma att variera mellan förvaltningar och företag, mellan olika företagstyper och mellan företag av olika storlek. I de stora företagen måste andra former sökas än i de små, där en nära och naturlig kontakt ofta finns och där man t.o.m. kan peka på en fungerande arbetsdemokrati som fanns redan före den Folkpartiet har i en stor partimotion till årets riksdag angett några vägar som är lämpliga att gå vidare på för att utveckla arbetsdemokratin. Vi anser liksom våra två största löntagarorganisationer att en snabbutredning nu bör tillsättas, som skall kunna lägga fram sådana förslag till ändringar i aktiebolagslagstiftningen, och eventuellt annan lagstiftning, som ger de anställda rätt till inflytande och insyn i bolagen. Vi hävdar också att en mer systematisk prövning av olika modeller för styrelserepresentation för de anställda bör komma till stånd. De anställda måste vidare få ökat inflytande över personalpolitiken, även i fråga om urval av personer till personalledande befattningar. Företagsnämndernas ställning bör stärkas och deras arbete om möjligt decentraliseras genom inrättande av underorgan. Också inom den kommunala sektorn bör företagsnämnder kunna ges beslutsuppgifter. Försöken med förändrad arbetsorganisation i form av s.k. självstyrande grupper bör utökas så att de omfattar också förvaltningsuppgifter och arbetsuppgifter av varierande svårighetsgrad. Herr talman! Det här är några exempel på att man genom åtgärder av olika slag sprider makten från de få till de många. Men det förutsätter också att det finns företag med betydande utrymme för självständigt beslutsfattande inom de ramar samhället ställer upp. Annars finns det ingen beslutsmakt att fördela på de anställda. En ekonomi som är planstyrd och centraliserad ger inte stort utrymme för inflytande för de många människorna ute i produktionslivet. Detsamma gäller i fråga om decentralisering inom landet. Om man vill föra besluten närmare människorna och skapa livskraftiga regioner också utanför storstadsområdena får man överge tron på en väldig ansamling av byråkrati och beslutsfattare i kanslihus och ämbetsverk i Stockholm.

Herr talman! Jag hörde i televisionen i dag att herr talmannen inte var nöjd med våra remissdebatter och att frågan om att åstadkomma en bättre tingens ordning skulle övervägas av talmanskonferensen. Jag delar herr talmannens uppfattning och önskar honom lycka till när det gäller att finna sådana arbetsformer att vi kan få arbeta under betydligt bättre förhållanden än för närvarande. Fröken Pehrsson tog upp frågan om kollektivanslutningen i sitt anförande för en stund sedan. Jag vet inte vilken erfarenhet hon har av det fackliga arbetet och de demokratiska principer som där råder, men jag skulle nog vilja ge henne en liten rekommendation att något mera studera metoder, innan hon analyserar så tvärsäkert som hon gör. De frågorna kommer upp i samband med motionens behandling, och då får vi ta upp den diskussion som hon så gärna vill ha. Jag tror att hon också skall titta något på hur kollektivanslutningsmetoderna är ur demokratisk synpunkt inom jordbrukets egna organisationer. Mitt anförande skulle behandla ett tema med variationer. Grundtemat skulle vara arbetsmarknadspolitik med tonvikt på de rena sysselsättningsfrågorna. Debatten i dag och i går har varit mycket omfattande, och man har med olika metoder försökt analysera dagens situation på arbetsmarknaden. Jag hade också arbetat med ett manus, som skulle behandla frågan om en förbättrad arbetslöshetsstatistik. I dag har inrikesministern svarat på en enkel fråga i det ämnet, och jag tycker då att det är onödigt att beröra det ytterligare. Arbetsförmedlingsstatistiken ger bara uppgift om antalet arbetslösa. I den allmänna debatten i landet har numera framförts det förslaget att man skulle följa sysselsättningsproblemet med utgångspunkt i antalet lediga platser vid arbetsförmedlingarna. Personligen måste jag erkänna, att det är en mycket god vägledning vid bedömningen av arbetsmarknadssituationen. Men då måste man ha fullt klart för sig vad som döljer sig bakom dessa siffror. Vi har i den allmänna politiska samhällsdebatten fått ett statistiktänkande, som har blivit ett sifferkombinationstänkande. Om vi skall använda statistiskt underlag som grundmaterial för vår bedömning, bör vi också i det politiska vardagsarbetet förklara vad materialet omfattar. Tyvärr slarvar vi politiker en hel del på den punkten. Inrikesministern berörde i dag rätt ingående arbetsmarknadsstatistiken. Jag skulle vilja redogöra något för statistikunderlaget vad gäller de lediga platserna. De lokala arbetsförmedlingarna redovisar varje månad de lediga platser som finns anmälda vid respektive arbetsförmedlingskontor. Dessa siffror omfattar sålunda inte det totala antalet arbetstillfällen som förmedlingen har haft att erbjuda under månaden utan de gäller vad som på räkningsdagen inte har kunnat tillsättas, dvs. det är fråga om ett överskott. Självfallet innebär det att antalet lediga platser blir betydligt lägre vid dessa räkningstillfällen under en period när det finns gott om arbetskraft. Så är fallet i dag.

Det har ansetts vara en viktig uppgift i en konjunktur med god sysselsättning. Givetvis har inte denna aktivitet minskat under en lågkonjunktur, för det gäller ju även för statsmakterna att förbereda sig för en stigande efterfrågan på arbetskraft. Ännu har ingen vederlagt långtidsutredningens prognos att vi skall räkna med brist på arbetskraft i vårt land under 1970 och 1980-talen. Det är ju också ett känt faktum, fast vi ofta döljer det i den allmänna debatten, att vi i årtionden har haft en mycket stor dold arbetslöshet — eller man kan säga en dold arbetskraftsresurs. Nu har dessa grupper kommit fram i ljuset. Det är ju glädjande. Men man glömmer bort att det till stor del beror på den höga ambitionsnivå som vi har i vårt land när det gäller den aktiva arbetsmarknadspolitiken. I dag — och det har den här remissdebatten klart visat — råder det ingen strid om att satsa på den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Det gjorde det under 1960-talets första år, men nu har man även från borgerligt håll insett dess värde, och det är ju alltid ett framsteg. Under de senaste månaderna har också massmedia — TV, radio, press, både dagspressen och veckopressen och t.o.m. den kolorerade veckopressen — ägnat sysselsättningsfrågan sitt stora intresse. Det är också bra och ytterligare ett framsteg. Min personliga förhoppning är att detta intresse inte skall svalna utan att man även i framtiden kommer att bevaka de här frågorna — även när vi nu sakta men säkert möter en bättre konjunktur och därmed en ökad efterfrågan på arbetskraft. Det gäller ju — när konjunkturen nu vänder — att vi alla medverkar till att den arbetskraft vi har inom vårt land verkligen får sin chans att komma ut i arbetslivet. Man borde inte behöva påminna om att vi, oberoende av konjunkturläge, under många år haft stora sysselsättningsproblem för vissa grupper. Debatten i dag synes tyvärr vara begränsad till ett tillfälligt problem, helt beroende av den lågkonjunktur vi har i dag. Det är en felbedömning. Vi har kommit dithän, att oberoende av det rådande konjunkturläget så finns det samlingsgrupper som har svårigheter och kommer att få svårigheter. Det är först frågan om den tillkommande unga arbetskraften — och tidigare gällde det speciellt dem som haft en dålig yrkesutbildning. I denna lågkonjunktur har även den tillkommande unga arbetskraften med god yrkesutbildning kommit att få känna av dessa problem. Vi har vidare de gifta kvinnorna som vill återkomma till arbetslivet, vi har den äldre arbetskraften och vi har stora grupper av handikappade. Det är också svårigheter för dem som bor i glesbygderna. Glesbygdsfrågan är inte enbart en Norrlandsfråga. Varje län har sitt s.k. Norrlandsproblem — problemet finns även i så industrialiserade län som Västmanland. På många orter har vi också ett näringsliv som är föga differentierat. Det ensidiga näringslivet utgör ett hinder för många att få det lämpliga arbete man vill ha. Egentligen är det endast ett fåtal storstadsalternativa kommunblock där man har ett så rikt differentierat näringsliv, att de krav den enskilde i dag ställer på samhället att kunna få ett lämpligt arbete kan realiseras. Detta faktum är också en av grundorsakerna till att vi måste räkna med högre arbetslöshetssiffror än vi kan acceptera. Ett annat skäl — det finns naturligtvis många — är att det under senare år blivit betydligt svårare att finna lämpliga arbeten för de s.k. udda människorna, dvs. de som har sociala svårigheter. Det talas i dag också betydligt mera om arbetslöshet, om nedläggande av industrier och om permitteringar. Det kanske inte är så konstigt. Arbetslösheten upplevs av de många människorna som dagens stora problem. Massmedia trycker på och skapar på sitt sätt ännu större oro. Detta kunde man balansera om man ville. Det finns i dag industrier som har behov av arbetskraft. Det startas nya industrier och andra industrier finns som håller på att vidareutvecklas. Men då blir rubrikerna mindre — om det ens blir några rubriker. Arbetsgivarna har i dag också ett betydligt högre krav på arbetskraften än vad man hade för bara något år sedan. I dag räcker det inte bara med att man är en bra fackman, man skall också vara A-människa på många andra områden. Det har också i tidningarna framförts kritik och vissa anklagelser mot såväl arbetsgivare och arbetstagare som massmedia att man ser alltför liknöjt på dessa frågor. Erfarenheterna av den halvskyddade sysselsättningen — den var ju också fröken Persson inne på — styrker dessa anklagelser. Låt mig också få säga att det har förts en aktiv arbetsmarknadspolitik under många år. Nu har detta aktiva arbete börjat ge resultat. Det har medfört ökade krav på samhället, och jag hoppas att vi alla är beredda att se till att vi får resurser att fortsätta det arbetet. Tittar man litet närmare på årets rika motionsflod, som skall utgöra underlag för riksdagens prövning och kanske för många heta debatter, så finner man att de flesta motionerna ställer ökade krav på samhället i form av större samhällsutgifter. Få är de motioner som enbart förstärker statskassan.

Det måste betyda att vi får en ändrad debattmiljö i dessa frågor. När man analyserar de ökade arbetslöshetstalen, skall man också beakta att arbetsmarknadspolitiken inneburit att arbetsförmedlingarnas arbetsuppgifter även varit av uppsökande natur. Så har också tiotusentals och åter tiotusentals människor, som tidigare varit beroende av samhällets sociala omvårdnad i dag fått arbete, ett arbete som de enbart för några år sedan inte kunde drömma att just de skulle ha en chans till. Det är positivt. Men det negativa är att det fortfarande finns enskilda och stora grupper som väntar och hoppas på sin tur. Själv är jag mycket intresserad av en liten grupp som jag vill nämna i sammanhanget, nämligen de dövblinda. Faktum är — det vill jag slå fast här i remissdebatten — att oberoende av konjunkturläget måste vi värna rätten för människorna att få arbeta. Vi måste värna den fulla sysselsättningens politik. Oberoende av konjunkturen finns det svårigheter för vissa grupper. De måste lita på det starka samhällets förmåga. Våra s.k. restarbetslösa, en följd av vissa konjunktursvackor, bara ökar för varje sådan period. Vi har anledning att bevaka de frågorna när nu konjunkturen går uppåt. Jag vill slå fast att en av de väsentliga anledningarna till våra höga arbetslöshetssiffror är samhällets ambitionskrav att förstärka rätten till arbete. Både samhällsekonomiska och sociala skäl talar för att den uppsökande verksamhet som arbetsmarknadsorganen bedriver måste utbyggas, så att de svaga grupperna i samhället kan hjälpas till ett lämpligt och meningsfyllt arbete. Men utvecklingen ser tyvärr ut att bara gå på ett sätt: allt fler av de svaga grupperna slås ut från arbetsmarknaden, samtidigt som allt fler människor söker sig ut på arbetsmarknaden. Vi måste vara medvetna om att dessa tendenser är oberoende av konjunkturläget. Därför tror jag det är nödvändigt att vi inriktar våra krafter på att bygga ut vår arbetsmarknadspolitik och ge våra handläggare vid arbetsförmedlingarnas fältorganisationer ökade resurser. Därmed tryggas deras uppsökande arbete så att de kan ge den enskilde en sådan arbetsmarknadsservice som han har rätt att kräva. Detta var, herr talman, vad jag skulle vilja ha sagt om sysselsättningsfrågan. Jag vill avslutningsvis kort ta upp ytterligare ett spörsmål. I årets statsverksproposition saknar jag förslag om utökade ekonomiska resurser till den svenska folkrörelseverksamheten. De enskilda riksdagsledamöterna uppvaktas ofta av representanter för dessa ideella intresseorganisationer, som vi i regel är medlemmar av och inom vilka vi fått vår egentliga skolning. Vi har stort intresse för dem och vet att de verkligen behöver bättre ekonomiska resurser. Det råder inget tvivel om att årets budget har krävt en hård ekonomisk prioritering och att det har varit många svårigheter att överbrygga för att över huvud taget få fram en så stark budget som det ändå är fråga om. Men i en levande demokrati krävs det just att våra folkrörelser skall ha möjligheter att utvecklas, engagera och aktivisera medborgarna. Jag vill säga att en ekonomisk satsning på dessa ideella krafter är en verkligt god samhällsinvestering. Det finns folkrörelseorganisationer som under många år inte fått någon förstärkning av sina resurser. Detta beklagar jag, och jag hoppas att de till ett kommande år skall få sin chans att överleva.

Herr talman! Jag tänker ägna mig åt arbetsplatsens problem. Det talas så mycket om att ungdomen inte vill ta arbete på verkstadsgolvet. Men jag vill bara göra en reflexion: Varför är det så få här i kammaren som behandlar arbetsplatsens problem? Gömmer sig kanske parlamentarikerna bakom utredningarna om arbetsmiljön och arbetslagstiftningen? Herr talman! Arbetsmarknaden präglas i dag inte bara av en stor arbetslöshet utan även av ökad press på dem som står kvar i arbetslivet. I lågkonjunkturen har arbetsköparna försökt kompensera sig genom att öka utsvettningen av lönearbetarna. Att det kan få förekomma att arbetarna skall betala kapitalismens kriser har sina orsaker i rådande maktförhållanden i vårt samhälle, där lagstiftningen på arbetsmarknaden gynnar arbetsköparen. Den 17 december föregående år tillsatte inrikesministern en utredning som skulle beröra dessa frågor. Den har fått namnet arbetsfredslagstiftningssakkunniga. Direktiven till utredningen kan såvitt jag ser det inte på något avgörande sätt medföra att de nuvarande maktförhållandena på arbetsplatserna förändras. I direktiven talas om medbestämmanderätt på olika nivåer i företaget, om att förhandlingsrätten skall byggas ut så att arbetarparten skall bli jämbördig med arbetsköparen och om att förhandlingar skall kunna inledas på olika beslutsnivåer i företaget. Vidare berörs frågan om att arbetsledningsrätten skall regleras i avtal och utredningen skall även utreda frågan om på vilka punkter arbetsköparens tolkningsföreträde kan avskaffas. Kritiken mot arbetsdomstolen skall utredas, och den bör enligt direktiven anpassas till utvecklingen på arbetsmarknaden. I detta sammanhang säger även direktiven att fredsplikten i kollektivavtalslagen inte bör rubbas. Man frågar sig varför direktiven talar om att tolkningsföreträdet skall avskaffas bara i vissa frågor. Man frågar sig vad medbestämmanderätt innebär för lönearbetarna. Medbestämmanderätt på vilkens villkor? Förhandlingsrätt utan strejkrätt? Vad skall lönearbetarna använda för kampvapen om inte strejken, när arbetsköparen ej vill tillgodose lönearbetarnas berättigade krav? Det var nog inte en tillfällighet att det just var under föregående år som LO:s ordförande lämnade in en motion till riksdagen som behandlade § 32 och klasslagstiftningen. Strejkerna hösten 1969 och under år 1970 betydde ett misslyckande för LO:s samarbetspolitik gentemot arbetsköparna.

Därför försöker LO och regeringen att hitta nya samarbetsformer. Mycket talar för att utredningen om arbetsfredslagstiftningen kommer att ligga som underlag till 1970-talets ”Saltsjöbadsavtal”. Arbetsköparna var vid Saltsjöbadsavtalets tillkomst före andra världskriget den drivande parten och samma förhållande kan skönjas nu. Redan 1965 presenterade Svenska arbetsgivareföreningen sina målsättningar, när man gjorde utspelet om ”samarbetet i framtidens företag”. Principerna i detta utspel kom sedan att ligga till grund för en överenskommelse om, som det heter, ”främjandet av samarbetet mellan arbetsledning och arbetstagare”. Detta avtal var en bilaga till 1966 års överenskommelse om företagsnämnder. Det kan konstateras att fackföreningsrörelsen har blivit helt uppknuten till SAF:s målsättningar om, såsom det heter, ökad produktivitet, ökad lönsamhet och ökad arbetstillfredsställelse. Bara några reflexioner kring målsättningarna. Ökad produktivitet är väl bara ett annat ord för ökad lönsamhet eller högsta möjliga vinst. Hur skall en målsättning som innebär dels högsta möjliga vinst för ägarna, dels ökad arbetstillfredsställelse för arbetarna kunna hålla ihop? Kapitalägarens krav på högre vinst måste väl i rimlighetens namn innebära sämre förhållanden för lönearbetaren i fråga om löner, arbetsmiljö osv. Den ideologi om samarbete mellan arbete och kapital som kommer fram i inrikesministerns direktiv är i själva verket grunden för Arbetsgivareföreningens försvar för sina delägares privilegier. Det är en händelse som ser som en tanke att inrikesministern har gett utredningen beteckningen ”utredning angående arbetsfredslagstiftningen”. Arbetsfred och samarbete är arbetsköparnas och borgarklassens slagord i vars namn de genomdrev kollektivavtalslagen och lagen om arbetsdomstol 1928 och samma år i högerregeringens regi genomförde den s.k. arbetsfredskonfe rensen. Företagsdemokrati har blivit ett modeord. Det produceras en uppsjö med program för en ”verklig företagsdemokrati”. Alla dessa program för s.k. verklig, fördjupad eller ökad företagsdemokrati håller sig inom ramen för nuvarande ägandeoch rättsförhållanden. Samråd och representanter i bolagsstyrelsen är hörnstenarna i dessa program. Men är det inte hyckleri med ordet demokrati, när en liten grupp kapitalägare äger produktionsmedlen och den stora massan lönearbetare bara skall få samråda? Det är sannerligen en god illustration till borgerlig demokrati. Vi inom vänsterpartiet kommunisterna hyser inte illusionen att man under nuvarande ägandeförhållanden kan få till stånd en företagsdemokrati. Den kan först uppnås under socialismen. Men vad arbetarna kämpar för inom ramen för kapitalismen är ökade rättigheter och ökade förutsättningar för att avskaffa kapitalismen. Kampen mot § 32 och för lagstadgad strejkrätt är mycket viktiga led härvidlag. Vi anser att § 32 skall lagstiftas bort, strejkförbudet upphävas och arbetsdomstolens domar på grundval av § 32 upphävas. Men det räcker inte bara med det. Lagstiftningen måste utökas till att ge lönearbetarnas fackliga organisationer större rättigheter. Det gäller då främst de lokala fackföreningarna. De skall kunna förhindra av arbetsköparen planerade åtgärder genom att lägga in sitt veto. Detta veto skall alltså vara en lagstadgad rättighet för lönearbetarna att säga nej till åtgärder som arbetsköparen vill genomföra i kraft av att han äger produktionsmedlen. Vi vill ha en utredning om en arbetslagstiftning med något annat innehåll. Den måste omfatta följande problemställningar: Man skall ur kollektivavtalslagen av 1928 avlägsna 4 § om strejkförbudet och arbetsdomstolen skall i samband därmed bli föremål för översyn och revidering. Ur statstjänstemannalagen av 1965 skall man stryka 3 § — statstjänstemannalagens motsvarighet till § 32. Man skall lagstifta bort § 32 i SAF:s stadgar, varigenom tillämpandet av de prejudicerande domarna i arbetsdomstolen grundade på innehållet i § 32 upphävs. Arbetsköparnas ensidiga tolkningsföreträde i alla frågor upphävs.

Vänsterpartiet kommunisterna är av den åsikten att lagarna i stället för att riktas mot lönearbetarna skall vara ett stöd för dessa mot arbetsköparnas utpressning. Lagstadgad rätt att avbryta ett hälsofarligt arbete är en grundläggande demokratisk rättighet. Som det nu är får ekonomiska villkor vara avgörande. Det sägs vara för dyrt att införa den ena eller andra åtgärden. Målsättningen i företaget är ”ökad produktivitet” och ”ökad lönsamhet”.

Det saknas från regeringen och fackföreningsrörelsens ledning en målmedveten strategi för att lösa dessa problem. Det saknas en strategi som vill ge lönearbetarna grundläggande demokratiska maktbefogenheter så att de kan vägra finna sig i nuvarande utveckling och arbetsmiljö. Arbetsmiljön får inte vara en samarbetsfråga, hänvisad till samråd, kompromissande o. d. Nej, arbetsmiljön är i högsta grad en maktfråga. Skyddsombudens befogenheter är en central fråga. Att avbryta ett hälsofarligt arbete är ett självförsvar mot den rovdrift på människors hälsa som bolagsherrarnas produktionsoch teknikutnyttjande innebär. Men skyddsombuden måste ha stöd i lagstiftningen. Det är framför allt på två huvudområden som det är särskilt brådskande med en kraftfull lagstiftning, nämligen frågan om lägsta tolerabla hygieniska gränsvärden samt pauser och hastighet vid löpande band och kontinuerliga arbets processer. Vad lönearbetarna kräver är en effektiv lagstiftning, inte en lagstift ning som är en kompromiss mellan arbetsmarknadens parter, som det så oroväckande har skymtat fram i arbetet inom arbetsmiljöutredningen. En lagstadgad rättighet som vi inom vpk anser att lönearbetarna skall ha är rätt att välja löneform samt säga nej till sådana produktionsoch tidmätningsmetoder som används för att öka utsvettningen. Dessa förhållanden påverkar arbetsmiljön i högsta grad. Ackordstressen är av ondo. Produktionsuppläggningar görs hela tiden i syfte att effektivisera produktionen så mycket som möjligt. Människans förhållande i dessa uppläggningar är underordnat. Ett nytt tekniskt gissel har blivit datatekniken. Den används av arbetsköparen för att öka lönsamheten och göra produktionen än effektivare. Människan blir i databehandlingen bara en produktionsfaktor bland alla andra. Människan blir jämställd med maskinen. Det är därför särskilt viktigt att datateknikens utnyttjande ställs under lönearbetarnas kontroll. Tidmätningsmetoder bidrar till att öka utsvettningen. Där räknas ut hur mycket folk som kan rationaliseras bort. Man gör upp planer på hur mycket man kan minska personalstyrkan men samtidigt öka produktionen. Hur viktigt det är för lönearbetarna att säga nej till de av arbetsköparna planerade produktionsuppläggningarna och tidmätningarna har visat sig vid en tung industri som jag känner väl till. Där stramade man i höstas åt personalpolitiken och lade upp planer för en minskning av personalstyrkan samtidigt som man räknade med att öka produktionen. Genast sedan det nya systemet hade införts ökade olycksfallen. En genomgång av en månads olycksfall visade att de orsakades av stressituationer. Det förekom t.ex. halkningar inomhus i 13 fall, stukningar och vrickningar i 5 fall, klämskador i 5 fall och tappade föremål i 3 fall. Dessutom förekom enstaka olycksfall av andra orsaker. Man kan på goda grunder påstå att stressen varit en starkt bidragande orsak till just dessa olycksfall. Effektiviseringen på våra arbetsplatser gör att många åtgärder måste vidtas om inte arbetarna helt skall slitas ut. Vissa kategorier arbetare har speciellt tunga och hälsofarliga yrken. Vi anser att det verkligen är på tiden att krafttag tas för att förbättra deras situation. Skiftarbetare måste få veckoarbetstiden minskad till 36 timmar, framför allt de som arbetar under nätter. De som arbetar både nätter och storhelger borde få ännu kortare arbetstid. Även underjordsarbetarna är med tanke på sin speciella arbetsmiljö berättigade att få kortare arbetstid, 35 timmar. Arbetsmiljöutredningen kan snabbt utreda dessa frågor. Det andra stora kravet är att pensionsåldern sänks för arbetare i speciellt tungt och hälsofarligt arbete. Detta bör snabbt utredas. För underjordsarbetarna bör dock dessa krav omedelbart kunna tillgodoses. Att värna om lönearbetarnas hälsa är en maktfråga; det är en fråga om vilka resurser man vill satsa. För att förebygga, undersöka och åtgärda arbetsmiljön måste man ha hjälp av företagshälsovården. Av de anställda kan i dag 15 procent åtnjuta företagshälsovård. De omkring 200 industriläkare som finns har inte genomgått någon systematisk utbildning för sitt arbete. De är i regel anställda av företagen och står i beroendeställning till företagsledningen. De har under lång tid behandlat hörselskador och silikosfall men har inte drivit fram effektiva dammoch bullerförebyggande åtgärder. Beroendeställningen till företaget spelar här stor roll — de nämnda åtgärderna kan kosta pengar. Det är därför det är så viktigt att läkarna inom företagshälsovården har landstinget som huvudman.

Herr talman! När herr Nilsson i Tvärålund inledde debatten om arbetsmarknadsoch regionpolitiken uttryckte han en viss besvikelse över att så få ledamöter var närvarande i kammaren. Mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att han själv så tidigt under debatten lämnade kammaren och på det sättet undvek att replikera de inlägg som har gjorts. Av lättförklarliga skäl har det under dessa två debattdagar talats mycket om den stora arbetslösheten. Det djupa lågtryck som har präglat vinterns konjunkturbild har skapat stora samhällsproblem och personliga tragedier. De förebyggande insatser som samhället har gjort för att bekämpa arbetslösheten har emellertid haft en god effekt. Påtagligast är väl det i de delar av landet som brottas med en mer eller mindre permanent lågkonjunktur. De omfattande beredskapsarbeten som satts in där har gett sysselsättning på hemorten åt många som under en högkonjunktur skulle ha värvats till företag i regioner med ett mera expansivt näringsliv. När vi vid årsskiftet kunde avläsa en gynnsammare befolkningsstatistik i Norrlandslänen än vad vi varit vana vid under de senaste decenniet, tror jag därför att lågkonjunkturen är en väsentlig orsak härtill. Självfallet har den nya lokaliseringspolitiken också betytt en del. Det är omvittnat av många företagare att bl.a. fraktstödet och sysselsättningsstödet varit av stor betydelse för utvecklingen av deras verksamhet. Nu väntar vi alla med stora förhoppningar på en konjunktursvängning. Vi vet emellertid av erfarenhet att en konjunkturuppgång har svårt att hinna ut till alla delar av landet innan nästa konjunktursvacka är på väg. Vittnesbördet om en annalkande högkonjunktur kommer vanligtvis till skogslänen genom storstadsregionernas värvare av arbetskraft. Högkonjunkturen kan därför medföra en ny utflyttningsvåg i skogslänen. Somliga menar att vi kan åstadkomma en balans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft i olika regioner sedan ytterligare åtskilliga tiotusental arbetare flyttat från norr till söder, från inland till kust. Jag har svårt att förstå den uppfattningen och det av två skäl. För det första: När vi avläser befolkningssiffror bör vi ha klart för oss att det inte i främsta rummet är totalsiffrorna som är avgörande. Betydligt intressantare är befolkningens sammansättning. Utflyttningen drabbar i första hand de produktiva åldrarna. Det rycker undan förutsättningarna för en utveckling av näringslivet i sådana regioner. För det andra: Utflyttningen försvagar underlaget för servicen på de berörda orterna, och det leder till ytterligare utflyttning. På så sätt drar det ena med sig det andra. Den här utvecklingen, som skapar stor oro och pessimism i stora delar av vårt land, kan inte få fortsätta. Jag utgår ifrån att det råder enighet om att vi behöver en bättre regional balans, och det är ju därför som vi skall utarbeta ett regionalt program. De åtgärder som hittills satts in i syfte att skapa en sådan balans har varit betydande, det vill jag understryka. Men de har inte varit tillräckliga. I den framtida regionpolitiken tror jag att samhället måste arbeta efter två huvudprinciper. För det första måste vi skapa jämlika villkor för näringslivet i skilda delar av landet. För det andra måste samhället skaffa sig verkningsfulla styrinstrument för näringslivets lokalisering och inriktning. Numera talar också centerpartister om behovet av styrinstrument. Det har framgått även i den här debatten. Om centern menar allvar med det resonemanget, är det för mig obegripligt att man valt att ytterligare förstärka samarbetet med de liberala. Regional balans kan vi, enligt min mening, inte uppnå med ökad liberalism. Vi behöver i stället minska inflytandet från liberalismen. Till förutsättningarna för jämlikhet mellan olika regioner hör kanske i första hand kommunikationsfrågorna. Det fraktstöd vi har är av stort värde. Det bör emellertid, så snart tillräckliga erfarenheter vunnits, justeras så att dess brister kan avhjälpas. Den pågående utredningen om ett persontransportstöd bör snarast leda till konkreta insatser på det området. Vi måste på det långa avstånden, till framför allt övre Norrland, ytterligare förkorta restiderna. Här tror jag att jetflyg till Norrlandsstäderna kan betyda en del. Vidare bör staten gå in med ett stöd till utbyggnad av flygkommunikationerna till vissa strategiska orter i inlandet. För att ta exempel från mitt eget län vill jag i det sammanhanget nämna Lycksele och Vilhelmina. De trafikpolitiska kartläggningar som länsstyrelserna skall göra under de närmaste åren kommer att ge oss ett bättre underlag att bedöma behovet av kommunikationer. Under tiden dessa utredningar pågår skall försiktighet iakttagas med järnvägsnedläggelser. Som exempel på järnvägslinjer som således har fått vissa garantier kan nämnas inlandsbanan. Det är emellertid viktigt att man under den tid utredningarna pågår vidtar alla möjliga åtgärder för att stärka trafikunderlaget på den järnvägslinjen. Jag tror exempelvis att SJ borde aktivera sig när det gäller virkestransporter och därmed skapa ett förstärkt underlag för inlandsbanan. Det kan också medföra förbättrad lönsamhet för skogsbruket i området. När det gäller arbetsmarknaden i Norrlandslänen spelar alltjämt råvarutillgångarna en väsentlig roll. De ger sysselsättning och de tillför landet stora värden. Men om vi skall kunna ta till vara dessa värden måste vi ha kvar livskraftiga orter i Norrlands inland. En intensifierad malmprospektering är erforderlig. I det sammanhanget vill jag uttala den förhoppningen att utredningen beträffande Stekkenjokkmalmen under året skall ge ett positivt resultat. Vidare är det angeläget att förädling av skogsråvaran kan ske också i inlandet. Stora skogstillgångar som nu på grund av fraktkostnader saknar värde skulle då kunna komma till nytta och ge sysselsättning. Som ett lokalt exempel vill jag nämna planerna på en fiberplattefabrik i Storuman som om möjligt bör förverkligas. En tredje stor naturtillgång i Norrland är vattenkraften. Resterande utbyggnadsarbeten i redan utbyggda älvar bör så snart som möjligt verkställas. Fortfarande finns flera orörda älvar. Talet om Vindelälven som den sista orörda älven har därför aldrig varit sant. Dessutom flyter redan Vindelälvens vatten genom landets näst största kraftverk. Det finns en opinion som anser att Vindelälvens vatten i vidgad utsträckning bör utnyttjas för elkraftsproduktion. Den opinionen är stark bland den befolkning som närmast berörs. Det finns nya idéer om hur man med mindre ingrepp på ett ekonomiskt lönsamt sätt skulle kunna utnyttja Vindelälvens vatten för kraftproduktion. När vi under det här året skall ta ställning till en fysisk riksplan menar jag att det är motiverat att förutsättningslöst pröva också sådana synpunkter och ställa dem i relation till den miljöförstörelse som oljekraftverk och kärnkraftverk åstadkommer. Argumentationen för Vindelälvens utbyggnad får naturligtvis inte minska kraften i våra strävanden till andra sysselsättningsskapande åtgärder. Industricentra och annan industriell etablering måste genom samhällets medverkan förverkligas i denna region. Turismen framställs ofta som en alternativ lösning på sysselsättningsproblemen i de här områdena och i samband med diskussionen om vattenkraftsutbyggnaden. Den föreställningen är enligt min mening oriktig av framför allt två skäl. För det första visar erfarenheten att turister trivs väldigt bra i områden där det finns utbyggda älvar. Kraftverksbyggnaderna avskräcker inte, snarare tvärtom. Turismen är därför inte ett alternativ utan ett komplement. För det andra har turistnäringen i Norrland för närvarande en överkapacitet i fråga om anläggningar. Vi behöver inte i första hand fler anläggningar utan fler turister för att de anläggningar som redan finns skall få ett ekonomiskt underlag. För att öka förutsättningarna för turism är det nödvändigt att bygga upp snabba och billiga kommunikationer. En metod som borde prövas är charterflyg till några av våra bäst utvecklade turistorter. I den region som jag representerar finns förutsättningar för en sådan försöksverksamhet på Gunnarns militärflygplats i närheten av Storuman. Vi har berört den frågan i en motion till årets riksdag. En sådan åtgärd skulle möjliggöra snabba kommunikationer till många fjällturistanläggningar som nu brottas med stora ekonomiska svårigheter. Jag har här försökt peka på några konkreta åtgärder som skulle kunna bidra till en ökad sysselsättning i en del av Norrlands inland. Jag är medveten om att de utgör bara en pusselbit bland de många åtgärder som behövs för att skapa en bättre regional balans. Liknande åtgärder behöver vidtas i många andra områden — det har ju den här debatten vältaligt vittnat om. Det är också detta som gör uppgiften så svår. Jag vill, herr talman, avslutningsvis säga att när vi talar om den regionala balansen läggs ofta hela ansvaret på samhället. Men med den sorts ekonomi som vi har i vårt land bör det vara rimligt att kräva ett stort mått av ansvar för dessa frågor också av näringslivet.

Herr talman! Vi skall nu starta under en ny rubrik på föredragningslistan, nämligen Jordbrukspolitik och miljöfrågor m.m. — ett område som några talare har tjuvstartat litet på och berört redan under gårdagen. När prisstoppet släppte vid årsskiftet blev det omedelbart betydande höjningar på olika varor. Den kritik mot prisstoppet som vi bl.a. från moderata samlingspartiet framfört visade sig vara riktig. Dels har det för vissa varor inte i praktiken gått att förhindra prishöjningar trots prisstoppet, dels måste — som vi också framhöll — effekten för andra varor bli stora höjningar när stoppet släpper, vilket ju också skedde. Framför allt har höjningarna på livsmedelspriserna debatterats livligt — höjningar som bl.a. berott på att jordbruket före årsskiftet fick den avtalsbundna justeringen i efterhand till följd av den kraftiga inflationen, prisstoppet till trots, vilken i sin tur i hög grad är en följd av regeringens ekonomiska politik. En sådan här justering skall ju ske halvårsvis i efterskott. Det blev i massmedia, framför allt i TV, en mycket osaklig debatt om livsmedelspriserna och främst om lantbrukarnas roll i sammanhanget. Den frågan berördes i går mycket ingående av herr Hansson i Skegrie. De som ondgör sig över att jordbruket på det här sättet tillförs en självklar kompensation borde tänka på att beloppet — det gällde 290 miljoner — ändå är ganska litet i jämförelse med löntagarnas samlade inkomstökningar under 1972, som enligt nationalbudgeten uppskattas till ca 10 000 miljoner kronor. I den allmänna debatten har också jordbruksministern tillfrågats i TV, och jag vill gärna ge jordbruksministern — som tyvärr inte är här i kväll — en eloge för hans sätt att besvara de ställda frågorna. Jordbruksministern påpekade bl.a. att livsmedlen ändå numera är relativt sett billigare än förr, om man ser till hur mycket man får för en timförtjänst. Vidare påpekade jordbruksministern att vi av beredskapsskäl under alla förhållanden måste ha en rimlig inhemsk produktion av livsmedel. Är kanske hans positiva uttalanden tecken på ett nytänkande inom socialdemokratin i jordbrukspolitiken? Det vore glädjande om så skulle vara fallet. När det gäller livsmedelspriserna kan det vara anledning påpeka att livsmedlens andel av den enskildes konsumtion har minskat under senare år. 1950 utgjorde den 27 procent, 1970 24 procent av konsumtionen och det trots att kvaliteten har blivit avsevärt högre och konsumtionen har styrts över mot allt dyrare livsmedel. I denna debatt finns det också anledning peka på ytterligare åtminstone två faktorer, för det första situationen på världsmarknaden och för det andra jordbrukets lönsamhet. Jag börjar med den första. Den oerhörda befolkningsökningen och det intensiva utnyttjandet av olika naturresurser kan leda in mänskligheten i en katastrofsituation. Många vetenskapsmän förutspår brist på olika naturresurser och ännu mer besvärande livsmedelsbrist i världen än i dag, inte bara som nu i u-länderna utan totalt sett. Professor Ehrensvärd menar t.ex. att inom mindre än 30 år kommer det att bli stor brist på livsmedel i Europa och att svältkatastrofer blir allmänna i de överbefolkade delarna i världen. Även om man inte ser så långt fram i tiden, och även om man inte tror på dessa förutsägelser finns anledning peka på dagens situation. Från socialdemokratiskt håll menade man i varje fall för några år sedan att vi kunde minska vår jordbruksproduktion åtskilliga procent. Då skulle konsumenterna kunna göra stora vinster genom att få billiga livsmedel från överskotten på världsmarknaden. I dag borde alla inse hur i grunden felaktig den politiken var och är. Tag som exempel mjölkproduktionen. För några år sedan hade man stora smöröverskott både här hos oss och i andra länder. Det talades t.o.m. om smörberg. I dag finns det inga påtagliga överskott av smör någonstans, och vi måste ibland importera smör. Ibland finns det för Övrigt inget smör att få på världsmarknaden. Och priset på marknaden blir i den nya situationen betydligt högre än tidigare. 1971 års pris var ungefär fyra gånger högre än priset 1970, och man kan säga att man nu ligger ungefär i nivå med det svenska inhemska priset. Det finns också andra exempel, bl.a. priserna på potatis och socker, som visar att det för konsumenterna kan bli mycket kännbart om vi i en bristsituation måste importera livsmedel. Det är alltså inte minst för konsumenterna mycket angeläget att vi har en tillräcklig inhemsk produktion. Och där kommer jag till den andra punkten, nämligen jordbrukets lönsamhet. Om vi skall kunna upprätthålla en inhemsk livsmedelsproduktion måste de som producerar, lantbrukarna, få en rimlig chans att lönemässigt hävda sig i konkurrens med andra grupper. Målsättningen i 1967 års jordbruksbeslut om inkomstlikställighet är lika aktuell i dag som den var då, men tyvärr tycks det vara långt kvar till det målet. I själva verket är det så att jordbruket sedan 1967 har halkat efter alltmer. Jag skall här inte närmare gå in på en belysning av den saken med siffror. Även i det fallet kan jag hänvisa till en omfattande redovisning som herr Hansson i Skegrie lämnade i går. Vi vet ännu inte säkert, men det är möjligt att förra årets avtal kan innebära en vändning i trenden. Som vi i moderata samlingspartiet ser det är det under alla förhållanden nödvändigt att få till stånd en betydande förbättring. Vi måste genomföra förändringar på alla områden som kan påverka utvecklingen i rätt riktning, t.ex. på kapitalanskaffningens område, i fråga om beskattningen och när det gäller rationaliseringsstödet. Moderata samlingspartiet har i sin stora uppmärksammade partimotion föreslagit dels en utredning i syfte att överse 1967 års beslut för att få fram åtgärder till förbättringar, dels utredning om förbättring av jordbrukets kreditoch kapitalförsörjning. Båda frågorna är utomordentligt angelägna. Genom en samverkan av olika åtgärder måste det bli möjligt att få en rimlig förräntning och en rimlig inkomst för dem som arbetar inom jordbruket. Det är en absolut förutsättning för att unga, driftiga lantbrukare skall våga satsa på framtidens mycket kapitalkrävande jordbruk. Och deras helhjärtade insatser är i sin tur en garanti för att konsumenterna får livsmedel till rimliga priser. Jordbruket har inte bara sin självskrivna uppgift att svara för en tillräcklig livsmedelsförsörjning och därmed ge oss möjligheter att föra en alliansfri utrikespolitik och neutralitetspolitik samt klara vår beredskapsförsörjning. När intresset för naturvård och miljöfrågor numera är så stort finns det anledning att betona jordbrukets verkligt viktiga roll i fråga om naturoch landskapsvården. Alla vill behålla så mycket som möjligt av vårt vackra kulturlandskap, hagar och ängar och öppna vyer mot sjöar och andra vattendrag. Visst kan det göras åtskilligt genom åtgärder från t.ex. skogsvårdsstyrelsen och AMS, men där jordbruket viker, finns det inga ekonomiska möjligheter att rädda annat än en ringa del av det gamla kulturlandskapet. Jordbrukspolitiken bör därför, som jag ser det, också ta hänsyn till landskapsvården. Som exempel vill jag peka på rationaliseringsstödet som bl.a. av det skälet bör utvidgas till att också omfatta deltidsjordbruket. Vid sidan av det egentliga jordbruket måste man vidta särskilda åtgärder för landskapsvården. En arbetsgrupp lade fram förslag 1970 på hösten, och enligt det förslaget skulle man efter hand rädda 200 000 hektar som man ansåg att det var särskilt angeläget att bevara för framtiden, områden som utan åtgärder skulle förbuskas ganska snart. Jordbruksministern föreslår i år en försöksverksamhet och begär ett anslag på 1 miljon kronor som statsbidrag till kommuner som vill ställa sig som huvudmän för den här verksamheten. Jordbruksministern går ifrån arbetsgruppens förslag i många avseenden. Den ansåg t.ex. att naturvårdsverket och länsstyrelserna skulle svara administrativt för den här verksamheten. I synnerhet för försöksverksamheten tycker jag att det skulle vara avgjort bättre med ett sådant huvudmannaskap. Arbetsgruppen förutsatte att man i första hand skulle träffa frivilliga avtal med markägare som själva fick svara för öppethållande av särskilda områden med betesdrift eller på annat sätt. Jordbruksministern föreslår till min stora förvåning att man i första hand skall anlita arbetskraft genom länsarbetsnämnderna, och jordbruksministern säger i petitan efter det: ”Detta utesluter dock inte att ägaren till marken kan anlitas för sådana arbeten där annan lämplig arbetskraft inte finns.” Lantbrukarna anses tydligen inte vara särskilt lämplig arbetskraft i det här samman hanget. Jag tycker att jordbruksministerns förslag går förbi en väsentlig indirekt följd av arbetsgruppens uppläggning av det hela, nämligen att man kan bidra till att vissa lantbrukare stannar kvar genom att utnyttjas som naturoch landskapsvårdare och få en liten extra inkomst vid sidan av sitt jordbruk som de behöver för att kunna stanna kvar. Jag hoppas att riksdagen vid behandlingen av den här frågan kommer att besluta om en försöksverksamhet som mer överensstämmer med arbetsgruppens förslag och som i varje fall och framför allt sammankopplar landskapsvården med jordbruksnäringen. Jag tror att Vetenskapsakademien har alldeles rätt när den i sitt remissvar säger så här: ”Om man inte kan hålla kvar landsbygdsnäringarna i större delar av landet kan en landskapsvård i föreslagna former inte bli varaktigt framgångsrik.” Jag anser, herr talman, det vara angeläget av flera skäl än hänsynen till naturoch landskapsvården att statsmakterna på olika sätt stimulerar till en levande landsbygd. Dels innebär en kraftig uttunning av landsbygden att de som ändå bor kvar får allt sämre service, dels är alla tätortsbor betjänta av att det finns åretruntboende kvar i den bygd dit de söker sig under semester och annan ledighet. Jag har därför i en motion tagit upp frågan om att man bör tillåta och uppmuntra en utökad decentraliserad bebyggelse på landsbygden. Jag anser att man bör skapa mindre bebyggelsecentra inom pendlingsavstånd från arbetsplatser, skolor och andra serviceanläggningar i tätorterna. I sådana moderna byar borde man försöksvis kunna ha 20 å 30 egnahem. Jag har förra året diskuterat det här med civilministern som inte hade samma mening, men jag tror faktiskt att det skulle vara väldigt bra att få till stånd sådana här bebyggelser. Jag anser också att man utan särskild planläggning bör tillåta upprustning eller nybyggnad av ett mindre antal bostäder för sommarvistelse eller för permanent behov i anslutning till befintliga jordbruk. Därigenom skulle man tillgodose önskemål från många att bo i en tilltalande miljö och inte i alltför koncentrerad bebyggelse. Man skulle härigenom också erbjuda ett betydligt billigare alternativ till egnahemmet eller sommarvillan än i de stora, planlagda områdena där inte minst tomten är oerhört dyr i dag. På många håll skulle man kunna återfå den tidigare bygemenskapen som genom landsbygdens avfolkning har gått förlorad. Är inte det här en idealisering eller en utopi? säger kanske någon här i salen. Jag tror inte det! Doktorerna Gösta Carlestam och Lennart Levi, stadsplanerare respektive stressforskare, har för FN:s räkning nyligen presenterat ett arbete — ”Storstaden, stressen och människan” — som skall föreläggas den stora miljövårdskonferensen i juni. En färsk SIFO-undersökning av svensk ungdom i åldrarna 12—24 år, som ingår i deras material, visar anmärkningsvärt positiva attityder till livet i småstad och på landet och omvänt anmärkningsvärt negativa attityder till storstäderna. Utvecklingen i USA visar också att man går mot en decentralisering av bebyggelsen och därvid accepterar ganska långa pendlingsavstånd. Jag har, herr talman, med mitt anförande velat påvisa att inte bara förändringar av vår jordbrukspolitik utan även många andra åtgärder kan bidra till att vi så långt möjligt kan bibehålla eller skapa en levande landsbygd. Och en levande landsbygd är en väsentlig förutsättning för en god naturoch landskapsvård och en för alla önskvärd god landsbygdsmiljö.

Herr talman! Människor är i dag lyhörda för miljöoch naturvårdsdebatten. Det bör ge oss tillförsikt inför framtiden. Det bör samtidigt vara en stimulans för oss som arbetar i detta hus och som vill ha en hög prioritering för miljöoch naturvårdsfrågorna. En större lyhördhet för de här frågorna har de senaste åren klart tagit sig uttryck i riksdagen. Med olika initiativ gör sig ett intresse gällande som har ett gemensamt mål, nämligen skapandet av en bättre miljö i detta land. Det sker i form av motioner och interpellationer, och det sker i form av lagförslag från regeringen. Framställningarna rör såväl den yttre som den inre miljön samt rena naturvårdsåtgärder. Det sker inte bara under valår, utan även ett år som detta — ett rent mellanvalsår — ser vi en stor aktivitet på det här området. Jag finner därför vad som sägs i en broschyr, som vi riksdagsmän har blivit tilldelade av en ideell organisation, vara felaktigt. Man angriper i broschyren handläggningen av ett visst industriprojekt, ett angrepp som i och för sig kan vara riktigt. Vad jag reagerar emot är introduktionen där det heter: ”Inför varje val talar man vitt och brett om alla de miljövänliga åtgärder som kommer att vidtagas, men det stannar som regel vid fagra löften. Efter valen blir det den fulla sysselsättningen, handelsbalansen och valutareserven som väger betydligt tyngre än omsorgen om vår miljö, vår luft, våra vatten, vår jord. ”Efter oss syndafloden” förefaller vara det motto efter vilket våra styrande handlat och fortfarande handlar.” Jag anser detta vara att skjuta över målet, och det är inte till gagn för sakfrågan. Det ger en oriktig bild av regeringens och riksdagens agerande i de här spörsmålen. Jag skall inte fungera som försvarsadvokat för vare sig regering eller riksdag, men jag vill påstå att viljan finns och att något också utförts till gagn för miljöoch naturvården såväl i detta hus som i riksdagshuset på Helgeandsholmen. Men vi är medvetna om att mycket återstår att göra, och vi är lika fullt övertygade om att vi aldrig hinner i fatt. Herr talman! Det kan inte hjälpas att jag nu kommer att beröra en del av det som herr Hedin sagt. I årets statsverksproposition, bilaga 11, lägger jordbruksministern fram förslag om en försöksverksamhet med landskapsvård i odlingsbygd. Försöksverksamheten skall ske inom ett antal olika områden, så att skilda typer av odlingslandskapet blir representerade. Enligt regeringsförslaget skall statsbidrag kunna utgå med upp till 50 procent. Förslaget grundar sig på en rapport av en särskild arbetsgrupp som haft till uppgift att framkomma med förslag. Landskapet som fritidsoch rekreationsobjekt har under de senaste åren värdesatts mera. Den allmänna miljöoch naturvårdsdebatten har medverkat till detta. Regeringens förslag att, låt mig uttrycka det så, på konstlad väg hålla landskapet öppet kommer säkert också att möta förståelse, ty vi börjar märka att det är något värdefullt som går ifrån oss. Förr bodde de flesta människor på landsbygden. Städerna var små och man hade alltid någonstans att ta vägen. Utblickar över rena vatten var det gott om, betande kreatur höll strandområdena öppna. Nu bor människorna i stadssamhällen. Jordbrukarna är en bråkdel av befolkningen. Jordbruksdriften är koncentrerad och intensifierad. Ängsbruket och den extensiva betesdriften som mest bidrog till att ge landskapet dess karaktär försvinner av ekonomiska skäl. Och för att vara litet lyrisk: folkvisans gröna äng, ängarna vid Sjugareby och våra ”ängder gröna” håller på att förintas. Att landskapsbilden skall vara intakt för all framtid är orealistiskt, men vi måste se till att den bevaras i möjligaste mån. Det billigaste och effektivaste sättet är att jordbruk bibehålls över hela landet och att även mindre och medelstora jordbruk får sitt existensberättigande. Man kan inte komma ifrån vilken förödande effekt 1967 års jordbruksbeslut skulle få, om det realiserades i hela sin skepnad. På sikt skulle 1 miljon hektar jordbruksjord eller en tredjedel av den totala arealen tas ur jordbruksdriften. Det skulle alltså bli fritt fram för igenväxning. Jag tycker att man i dag bör vara överens om — utvecklingen bör ha givit besked — att det finns ett obestridligt samband mellan jordbrukspolitiken och naturvården. Mot jordbruksministerns förslag om försöksverksamhet med landskapsvård i odlingsbygd har jag ingen erinran att göra mer än att instämma i centerns partimotion att denna verksamhet bör helt vara ett statligt åtagande. Det är ju naturvårdsverket som skall upprätta ett program för landskapsvårdande åtgärder och organisera försöksverksamheten. Kan det då vara riktigt att kommunerna skall ta kostnaden på de platser i landet där naturvårdsverket finner lämpliga objekt? När man sedan har i åtanke att det finns ett samband mellan den förda jordbrukspolitiken och graden av igenväxning av landskapet bör det inte vara svårt att avgöra vem som bör betala naturvårdsobjekten i de här sammanhangen. De i statsverkspropositionen föreslagna åtgärderna har ju viss närbesläktad verksamhet redan i dag och det är de arbeten som utförs som beredskapsarbeten genom arbetsmarknadsstyrelsen. Åtgärderna har omfattat huggningsoch röjningsarbeten i avsikt att åstadkomma vackra utsikter över sjöar och jordbruksområden eller för att iordningställa andra för landskapet angelägna naturpartier. Till sist, herr talman, vill jag beröra en annan naturvård sfråga. Vad som är viktigt på naturvårdsområdet i dag är att man både centralt och regionalt går in för en mera grundlig inventering av våra naturtyper, bl.a. våra växtsamhällen. Det är risk för att vissa arter i vår flora både regionalt och i landet som helhet försvinner, om vi inte snarast vidtar åtgärder för att skydda och bevara dem. Men vi vet inte i dag riktigt hur mycket det finns kvar av vissa växtarter på grund av att godtagbara systematiska inventeringar saknas. Vi vill komma dithän att vi inte endast skyddar arten som sådan utan också bevarar den miljö i vilken den förekommer. Att vissa växter i dag löper fara att utrotas beror inte enbart på exploatering av markområden utan även på en spontan igenväxning. Civilministern är inne i kammaren och jag vill då säga att jag tror att en sådan här grundligare inventering också skulle vara ett fint komplement till den riksplanering som riksdagen snart skall ta ställning till. Men det är inte endast inom vår flora som en bättre inventering borde företas. Här borde även göras en kartläggning över hur våra flyttfågel sträck går, vilka rastplatser fåglarna utnyttjar, för att vi skall kunna ge ett adekvat skydd åt dessa platser, osv. De synpunkterna har jag även tagit upp i en motion till årets riksdag. Vi i Sverige bör inte medverka till att djurarter utplånas. Vi bör ha råd med att bevara t.ex. de arter av starkt decimerade däggdjur som finns inom vårt lands gränser. I en tidningsartikel i går fann jag att den ”civiliserade” människan gör av med en djurart om året, och det går att upprätta en lista på 60 vilda arter som står i tur att utrotas. Med tillfredsställelse noterar jag därför naturvårdsverkets initiativ att fridlyst fallvilt, som omhändertas av konservator, skall överlämnas till staten. Åtgärden bör stävja den olaga handel med fridlysta djurarter som förekommer även i vårt land, herr talman!

Herr talman! ”Miljövårdens primära uppgift är att garantera alla en livsvänlig miljö. Därför måste miljöförstörelsen hejdas och förstörd miljö så långt möjligt återställas.” Detta är synnerligen tänkvärda ord, som återfinns i jordbruksdepartementets huvudtitel för nästkommande budgetår. Där redovisas också de viktigaste reformer och åtgärder inom miljöområdet som regering och riksdag vidtagit under de senaste åren. Denna uppräkning hade kunnat göras än mer omfattande, om man gått tillbaka flera år i tiden och tagit med tidigare beslut för skydd av vår natur och vår livsmiljö. Förslagen till denna genomgripande lagstiftning har huvudsakligen kommit från den socialdemokratiska regeringen. Det är därför rätt förvånande att i den allmänna debatten så ofta upprepas att det skulle vara centerpartiet som varit pådrivare och initiativtagare till naturvårdsreformerna i det här landet. Detta har ständigt framhållits, i både tal och skrift, av framstående representanter för det partiet. Tyvärr, måste jag säga, har dessa påståenden sällan blivit bemötta. Man framhåller ofta från centerns sida årtalet 1962, då man säger sig ha lagt fram sin första stora partimotion om naturvården. Det är visserligen sant att centerpartiet år 1962 väckte en partimotion, men den 35 sidor tjocka motionen rörde allt — utom just natur och miljö; den gällde den svenska socialpolitikens inriktning m.m. och handlade om familjebildning, barnuppfostran, barnavård, skolväsende, arbetslivet och de äldres situation i samhället. Förgäves får man där leta efter någonting om natur eller miljö, men ändå vill centerpartiet ge sken av att man just med denna omfångsrika motion satte fart på miljödebatten här i landet. Åren 1963, 1964 och 1965 återkommer centern och begär nu utarbetande av ett miljöpolitiskt handlingsprogram. Där finns dock fortfarande inget som berör den yttre miljön såsom mark, vatten eller luft. I 1964 års motion t.ex. talas bl.a. om att man måste föra en mentalhygieniskt orienterad konsekvent miljöpolitik — vad som nu kan avses med detta. Först år 1966 börjar man tala om den yttre miljön, men några egentliga åtgärder förutom det handlingsprogram som man återigen kräver föreslås inte. Mot den bakgrunden är det svårt att förstå att centern kan hävda att man drivit på utvecklingen och t.o.m. gjort banbrytande insatser. Det är först på senare år som man på allvar givit sig i kast med dessa problem, och då har ju redan en mängd åtgärder vidtagits på förslag av regeringen. Medan centern uppehållit sig vid helt andra ting har en god del genomförts på miljövårdsområdet. Redan 1950 genomdrev socialdemokraterna, i strid med de borgerliga, den provisoriska lagstiftningen om strandskyddet. Den ersattes 1952 av strandlagen, och samma år tillkom naturskyddslagen. År 1960 tillsatte regeringen naturvårdsutredningen, alltså två år innan centerns socialpolitiska partimotion väcktes. Denna utredning resulterade i en ny naturvårdslag, vilken antogs av riksdagen 1965. Jag skall inte tvista om vilket parti som varit föregångare på naturskyddets område, Låt mig bara slå fast att det inte varit centerpartiet. Det är annars glädjande att man på senare år fått en så bred uppslutning från alla partier kring kravet på en bättre miljö. Alla goda krafter måste nämligen till för att vi skall kunna åstadkomma detta. En effektivare naturvård har i många fall hindrats av brist på medel. Nu kan man alltid diskutera vilka belopp som är rimliga att avsätta för dessa ändamål utan att därför andra områden blir åsidosatta. De statliga anslagen för naturvård har undan för undan höjts, och i årets budget ökar jordbruksminister Ingemund Bengtsson anslagen till miljövård med 69 miljoner till 320 miljoner kronor. I bilaga 11 till statsverkspropositionen framhålls dock att arbetet med att säkerställa naturvårdsobjekt kommer att kräva avsevärda belopp de närmaste åren. Ersättningskraven för intrång och mistad exploatering är våldsamt höga, och man frågar sig om det kan vara rätt att markägarna skall tillgodogöra sig så stora ersättningar bara för att de skall låta bli att förstöra vår natur. Äganderätten är visserligen helig, men om nu naturvården är så värdefull som alla partier tycks vara eniga om, borde man också kunna göra något åt detta. Det vore inte orimligt att jämställa bestämmelserna om ej förnyelsebara naturtillgångar med exempelvis vad som gäller enligt fornminneslagen, vattenlagen och beträffande tätbebyggelse. Där utgår ingen ersättning för nekad exploatering. Nu börjar det glädjande nog att hända en hel del också på det här fältet. Höstriksdagen godtog en proposition om ändring av byggnadslagen, som får till följd att den oreglerade bebyggelsen försvinner. Ändringarna i expropriationslagstiftningen som också genomfördes ger även samhället en starkare ställning, och det motverkar framför allt den osunda markspekulation som förekommer. Från borgerligt håll restes förstås invändningar mot detta. Att det inte är så helt med de borgerliga partiernas intresse för naturvård framgick också av den heliga indignation som fru Thorssons motion om äganderätten till naturtillgångar under markytan väckte. Ändå gällde det bara att överlämna motionen i fråga till en sittande utredning. Men inte ens detta ville man vara med om. Nej, tyvärr har nog många förespråkare för en effektivare naturvård sitt största intresse i att se till att markägarna får så mycket betalt som möjligt. Sedan går det bra att utge sig som förkämpar för en bättre natur. Säljes till högstbjudande! Vi har också fått förslag om en fysisk riksplanering. Detta är nu ute på remiss, och jag hälsar förslaget med tillfredsställelse. En kartläggning av våra markoch vattentillgångar är nödvändig för det fortsatta planarbetet. Likaså förväntas effektivare internationellt samarbete i fråga om miljön efter den konferens som FN på svenskt initiativ kommer att ordna här i sommar. De två föregående talarna uppehöll sig just vid landskapsvården inom odlingslandskapet. Både herr Hedin och herr Johansson i Växjö var ju kritiska mot den skötsel som föreslagits av jordbruksministern. Nu råder full enighet om försöksverksamheten — även inom utredningen var man överens om att försöka klara ut saken. Sedan får man diskutera det hela närmare vid utskottets behandling av frågan. Som det här har framgått är man dels kritisk mot att staten bara skall betala 50 procent av denna försöksverksamhet medan kommunerna får betala den andra hälften, dels är man kritisk mot att länsarbetsnämnderna skall anvisa arbetskraft. Jag tycker inte det är något fel i det. Eftersom länsarbetsnämnderna ute i landet sköter dessa uppgifter är det väl också riktigt att de får anvisa arbetskraft. Verksamheten ger mycket lämpliga arbeten för en del svårplacerad arbetskraft. På s. 135 i jordbruksdepartementets huvudtitel framhålls, att en smidigare organisation för arbetet bör utarbetas under försöksverksamheten. Vidare bör kostnaderna för de landskapsvårdande åtgärderna klarläggas. Det säger alltså departementschefen. Jag understryker bara att det är fråga om en försöksverksamhet, och man får pröva sig fram till de lämpligaste formerna för det hela. Nu är det gott och väl att man börjar komma till rätta med de här problemen och med de osunda tendenser till en exploatering av det naturvårdsintresse som finns, men det återstår ännu en hel del innan vi kommer fram till realiserandet av en mycket blygsam målsättning för det arbetet. Det krävs också kännedom om de lagar som finns och en ständig propaganda för deras efterlevnad. Jag tänker då närmast på frågan om förbud mot nedskräpning m.m. Tråkigt nog går oersättliga värden till spillo i brist på kännedom om dem och många gånger i rent oförstånd. Detta gäller också kulturminnesvården. Jag har hört sägas att det t.o.m. händer att folk plockar med sig milstolpar som finns kvar längs övergivna vägar. De tar dem med sig hem och placerar dem i sin bostad. Dessa är dock enligt fornminneslagen skyddade och utgör ett tidsdokument av kulturhistoriskt värde. Jag blev ganska upprörd när jag för några månader sedan i min hemtrakt upptäckte att en 1000 år gammal vandringsled, som också är skyddad enligt fornminneslagen, hade raserats genom skogsavverkning. Det var omöjligt att återfinna den rösade klövjestigen bland allt ris och alla nya stigar som skogsmaskiner åstadkommit. Det understryker behovet av upplysning och åter upplysning om vi skall kunna skydda och bevara vår kulturella miljö och vår vackra natur.
Herr talman! Jag tycker det är litet olustigt att så här sent ta upp en debatt med herr Hjorth. Han är ju egentligen en väldigt försynt och bussig människa. Men här gjorde han angrepp som nästan var slag under bältet. Jag började mitt anförande med att säga att många goda krafter hade hjälpts åt för att få till stånd den här debatten, på både miljöoch naturvårdsområdet. Jag nämnde att både motionärer och regeringen i form av propositioner har framfört vettiga förslag samt att vi kan vara tacksamma för att vi har en opinion i landet. En motion från centerpartiet år 1962 var tydligen en nagel i ögat på herr Hjorth och socialdemokraterna. När den första gången behandlades sades det från socialdemokratiskt håll att den inte var mycket att hänga i julgranen. Då den återkom något år senare kallade man den för en omnibusmotion. Men ser man på de regeringsförslag som har kommit de senaste åren så finner man att mångt och mycket är upplockat ur den kakan. Vi slår oss inte för bröstet för det, herr Hjorth, men vi skall vara glada åt att vi alla har hjälpts åt att föra miljöoch naturvårdsdebatten framåt. Herr Hjorth tog också upp frågan om markägare som önskar ersättning osv. Jag nämnde i mitt anförande att med ett effektivt jordbruk över hela landet håller markägarna landskapet öppet alldeles gratis.
Herr talman! Jag skall bara kort bemöta herr Hjorths kritik av vår kritik av jordbruksministern i fråga om landskapsvård i odlingsbygd. Jag anser att försöksverksamheten givetvis bör ske i statlig regi under naturvårdsverket, såsom arbetsgruppen har föreslagit. Jag tror att verksamheten blir effektivast och att man får ut mest av den på det sättet. Dessutom menar jag att det är felaktigt att hänvisa till att folk från länsarbetsnämnderna skall sköta detta arbete i första hand. Den effektivaste metoden att hålla öppet är väl ändå att ha djur — nötkreatur eller får — på de här ytorna, och jag kan faktiskt inte begripa hur de som kommer genom länsarbetsnämnderna skall kunna klara den saken. Det borde vara en naturlig och riktig uppgift att lägga på lantbrukarna som bor i bygden; därigenom kan man också bidra till att ge dem möjligheter att vara kvar; de som kanske är på gränsen att behöva sluta får en liten extrauppgift, som gör att de kan stanna kvar vid sitt jordbruk. Jag tror att det vore en betydligt lämpligare åtgärd att följa arbetsgruppens åsikt i det avseendet.
Herr talman! Det gjorde mig ont att angripa centern efter herr Bertil Johanssons i Växjö finstämda anförande. Min kritik var inte riktad mot honom, men jag har många gånger retat mig på att man från centerns sida så mycket hänvisar till 1962 års motion, som innehåller nästan allt, men ingenting om den yttre miljön — om naturvård. Därför är det fel av centern att hänvisa till den — och den hänvisningen återkommer tyvärr också i fjolårets motion av herr Hedlund m.fl. där det på s. 5 i motionshäftet heter: ”Miljöns utformning är av avgörande betydelse för människans trivsel, trygghet och självförverkligande. Utifrån denna grunduppfattning har centerpartiet gått i spetsen för miljöpolitiska åtgärder. Begreppet miljöpolitik infördes då centern 1962 i riksdagen föreslog utarbetandet Käre herr Bertil Johansson, det finns ingenting nämnt om något miljöpolitiskt handlingsprogram i motionen av 1962. Den handlar om den svenska socialpolitikens inriktning m.m., så det måste vara fel att hänvisa till den, och det är det jag vill rätta till. Jag vill gärna erkänna att det är många som har ambitioner och en äkta och uppriktig önskan att hjälpa till i fråga om miljövård och naturvård, men det hade hänt en hel del före 1962 och har hänt en hel del efter 1962 som regeringen och socialdemokraterna har tagit initiativ till. Jag vill säga till herr Hedin att verksamheten får bedrivas på försök; man får prova ut formerna, och jag förutsätter att alla intresserade krafter kommer att samarbeta för att lösa de här uppgifterna.
Herr talman! Herr Hjorth skall noga läsa igenom yrkandet i centerns motion; då framkommer någonting annat.

Herr talman! Mot politiker i alla läger och i alla länder riktas i dag från många håll den förebråelsen att vi inte tänker längre än till nästa val, medan jordens verkliga överlevnadsproblem har en helt annan tidshorisont än två, tre eller fyra år. Skall man klara dem, måste man tänka i intervaller på åtminstone 50 och helst 100 år. Denna utmaning grundas på många fakta, siffror och kurvor, somliga kanske något mera diskutabla än andra. Vi har anledning betänka att jordens resurser är begränsade — men också att vi inte kan stanna på just den nivå där vi råkar befinna oss i dag. Vad folkpartiet vill göra för att besvara denna utmaning är att lägga fram ett ekologiskt grundat handlingsprogram när det gäller vår gemensamma miljö. Det finns några nyckelproblem, där vi i dag kan se med en viss klarhet vad som är vettigt att göra både i år och på längre sikt, och vi bör starta där med nu möjliga åtgärder. Jag skall helt kort nämna några av dem. Första villkoret för att vi alls skall kunna överleva är att vi har tillräckligt med mat — och oförgiftad mat. Vi kommer i år från folkpartiets miljövårdsdelegation med flera motioner om mera utrymme åt de ekologiska synpunkterna när det gäller både jordbruk och skogsbruk. Det börjar nu att tränga igenom på allt högre ort, att t.ex. konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel inte är så allena saliggörande som många har trott. Senast kom det en rapport från FAO om de farliga bieffekterna av alltför intensiv och obetänksam gödning med konstgjort kväve, en sak som enskilda människor tidigare har insett men man har hittills bara flinat åt dem. Här står vi antagligen snart inför en revolution, liksom den gången när vi blev tvungna att omvärdera DDT. Att vi också måste omvärdera andra bekämpningsmedel och på ett annat sätt avväga deras eventuella risker för oss och våra efterkommande mot deras eventuella nytta mot skadeinsekter, det framstår klart för oss och det har redan från vårt håll framförts en fråga till socialministern om detta. Bekämpningsmedelslagen i dag är inte konstruerad för att tillvarata alla parters rätt och avväga dem på rimligt sätt mot varandra. Här väntar vi oss en ändring i själva förutsättningarna för bedömningarna om vad som är samhällsnytta. Energipolitiken i landet måste vidare styras mera målmedvetet mot ett tillstånd, där energins verkliga pris i miljöförstöring återspeglas i marknadspriset och där vi börjar tänka på att exempelvis bygga hus för ett kommande energipris och inte bara för dagens. Vi föreslår därför ett fristående energiinstitut med uppgift att studera dessa frågor och lägga fram förslag till deras lösning. Ett annat delområde med stor betydelse är den tekniska utformningen av trafiken. Att förbjuda privatbilism lär inte vara en framkomlig väg, men däremot bör man ge kollektivtrafiken så goda utvecklingsmöjligheter att den med framgång kan hävda sig och ge lika god service som privatbilarna. Eftersom ett lands trafiknät måste planeras enhetligt om man vill undvika olyckliga snedutvecklingar föreslår vi en utredning för att utan dröjsmål komma fram med förslag om ett forskningsoch utvecklingsbolag för kollektivtrafikteknik. Det är över huvud taget inte möjligt att stoppa någon teknisk utveckling här och nu i den meningen att man skulle låsa fast vår teknik — Nr 17 och våra produktionsmöjliheter just på dagens nivå. Den stillastående Torsdagen den ekonomi, som somliga framtidsforskare målar upp för oss som den enda = 3 februari 1972 räddningen, kommer utan tvivel — om den någonsin kommer —- attse — —— — helt annorlunda ut än dagens, och väl är det. Därför behövs det större, Allmänpolitisk inte mindre, satsning på innovationer inom industrin i nära samarbete debatt med staten och högskolorna. Det är nödvändigt för att få fram mera miljövänliga och människovänliga produktionssätt och arbetsformer. Detta är bl.a. det oumbärliga verktyget för att få fram den förbättrade arbetsmiljö som vi kräver i en annan av våra partimotioner. En sådan behöver faktiskt inte leda till lägre tillväxt ens i strikt ekonomiska termer, och om man använder det vidare och modernare sättet att mäta vad levnadsstandard är kan den i själva verket leda till en standardhöjning.

Folkpartiets krav på en mera djupgående och genomtänkt miljöhushållning har slutligen tagit sig uttryck i partimotionen där vi begär att den utredning som nu blivit tillsatt för att utreda miljövårdens ekonomiska aspekter, ser på dessa ur ett ännu vidare perspektiv och försöker att på något sätt värdesätta själva produktionen av olika varor från miljöns synpunkt. Vad är ett visst material värt, om man räknar med all energi som går åt för att få fram det, all miljöförstöring som energiproduktionen åstadkommer, nedsmutsningen som åstadkoms när ämnet skall destrueras eller återvinnas? Och vad är visst annat material värt, om man räknar på samma sätt? Sådana siffror kan säkert ofta bli ytterst överraskande och visa att vi länge räknat fel och kortsiktigt. Det kan t.ex. hända — det har framhållits i den internationella debatten — att vi upptäcker att ett naturligt råmaterial från ett u-land i själva verket är mer ekonomiskt än ett syntetiskt från ett i-land. Vad den omvärderingen skulle betyda för u-landet i fråga är lätt att föreställa sig. Detta är till slut en antydan om vilka stora sociala och ekonomiska förändringar som ett sant ekologiskt tänkesätt kan komma att medföra. Många är redan oroliga för att sådana här tankar inte tillräckligt kraftigt kommer att höras vid den stora miljökonferensen här i Stockholm i juni. Denna konferens vilar i själva verket redan på förutsättningar, som inte riktigt längre är aktuella — många forskare, många framåtblickande människor i alla länder vill nu börja diskutera miljöproblemen på ett ännu mera hårdhänt sätt. Jag vill gärna till slut citera ett exempel på detta, nämligen Kyrkornas världsråds officiella inlaga till FN-konferensen från i maj i fjol, där det bl.a. står: Miljöföroreningarnas moln och havsströmmar slutade för länge sedan att respektera den nationella suveräniteten. Därför måste de valda delegaterna till FN-konferensen inse att de måste se på miljöfrågorna inte bara som representanter för sina 173 egna länder, utan också som representanter för hela mänskligheten. Även om inte deras regeringar har gett dem detta uppdrag, så har de ett sådant uppdrag helt enkelt som människor. Att uppföra sig enbart som medborgare i sitt eget land är att förråda hela mänsklighetens intressen och därmed också medborgarna i det land de är valda att företräda. Tankar av den här sorten kommer att framföras allt starkare ju närmare vi kommer juni 1972, och delegaterna kommer inte att kunna stänga öronen för dem. Kyrkornas världsråd föreslår exempelvis att åtminstone några regeringar borde vara modiga nog att i sina delegationer ta med representanter för sina egna underprivilegierade grupper, som vanligen inte får göra sin röst hörd i regeringskretsar. Även om så inte kommer att ske, blir det dock med säkerhet en viss parlamentarisk kontroll i efterhand på vad FN-konferensen kommer till för resultat, nämligen på den andra interparlamentariska miljövårdskonferensen, som kommer att hållas i Wien en vecka efteråt. Där kommer företrädare för en lång rad länders oppositionspartier att samlas dels för att skaffa sig ett omdöme om vad Stockholmskonferensen åstadkommit, dels för att peka på eventuella luckor och brister och dels förbereda arbetet på att genomföra konferensens beslut på olika nivåer i de olika hemparlamenten. I den konferensen och dess förberedelser medverkar folkpartiet i Sverige aktivt, eftersom miljövård i dag fordrar vaksamhet inte bara på vad de nationella regeringarna gör men också på vad de internationella organen gör — och inte gör.

Herr talman! Samhället förändras allt snabbare. Blir det bättre? Åt vilket håll är vi på väg? Har vi egentligen någonsin försökt ta ställning till målet för utvecklingen? Futurologer försöker klargöra vad som antagligen kommer att hända om vi fortsätter vår utveckling som nu. Toffler ser det överrörliga samhället, där människan alltid är redo till uppbrott, från varje plats och varje kärlek och vänskap. Han menar att detta innebär chockartade upplevelser men ifrågasätter aldrig denna samhällsutveckling. Vill vi ha det så? Nya upptäckter inom genetiken och medicinen får oss att ana att Huxleys sköna nya värld är nära. En ung människa läste den boken nyligen och sade att det var väl inte så farligt; de var ju lyckliga allihop. Vi tycks raskt vara på väg mot en förändring i inställningen till människan. Har vi tänkt igenom konsekvenserna? Ehrensvärd har i sin bok Före-efter dragit slutsatser från åtskilliga av världens forskares resultat och varningar, Naturtillgångar som är nödvändiga för vår produktion är begränsade och tar slut inom någon generation om vi fortsätter vårt nuvarande system med maximalt uttag. Tillväxtekonomin kommer med nödvändighet att bli en kort parentes i mänsklighetens historia, säges det i IVA:s årsrapport. Sedan får vi gå tillbaka till bondekulturens hushållning med knappa naturresurser, återanvändning, ett obrutet kretslopp, ekologisk balans. Men det här tycks vara mycket svårt att smälta. De kortsiktiga problemen kräver sin lösning och den låter sig inte alltid förena med de långa perspektiven. Och alltid finns det någon vetenskapsman som säger emot de dystra profeterna, så då kan man ju slappna av och konstatera att det är ju inte säkert att det går så illa. Människor med partsengagemang kräver bevis in absurdum för utvecklingens skadlighet, innan man tolererar en kursändring. Inför de långa skrämmande perspektiven förlitar man sig litet vagt på vetenskapens förmåga utan att kräva att tillräckliga resurser ställs till förfogande för den vetenskap som eventuellt kunde klara av problemen. Man påstår trosvisst att om nu oljan verkligen tar slut och om vi tvekar inför att kräva av kommande generationer att de skall vakta kärnreaktorernas avfall i 600 år, så finner säkert vetenskapen på nya kraftkällor. Men hur mycket satsar vi på forskning om fusionsenergin t.ex.? Om nu världssvälten kommer, säger man, så kan nog vetenskapen hitta på nya vägar att livnära människan. Är det inte cyniskt att tala om världssvält som en eventuell framtid, när svälten redan är en verklighet för så många? Varför sätter man inte i gång och löser problemen för den majoritet av jordens befolkning som lider brist på det elementära i dag? Gäller vetenskapens förmåga bara vår del av världen, den rika delen? Vattenbristen är ett stort problem i många länder. Grundvattnet sjunker också hos oss genom våra stora uttag, men, säger somliga, blir det ont om sötvatten, ja då kan vetenskapen avsalta havsvatten, så det är inget problem. Nå men så sätt i gång! Varför är det ingen som avsaltar havsvatten hos dem som behöver det nu? Men problemlösningarna var visst bara intressanta, om den rika världen behövde dem. Vi gör alltså inte mycket för att lösa redan existerande problem, trots att vetenskapen kanske skulle kunna, Är det så att vi t.o.m. aktivt hindrar fattiga länder från att söka egna lösningar på sina problem, därför att vi utnyttjar deras underläge för vår egen lyxkonsumtion? Får de fattiga länderna lösa sina problem? Kanske har ett fåtal där det bättre i det rådande systemet, och dessa ber om hjälp när förändringarna för de mångas bästa är på väg. Kanske tycker något annat land också att det är bra att få köpa billiga råvaror och billiga ”arbetsintensiva” grejor från det fattiga landet. Och då kommer man gärna dit och hjälper till att hålla landet lugnt. Är det så i Vietnam? I Sydamerika? Och hur är det i Rhodesia, Sydafrika och Portugals kolonier? Vi har sett till att vi i kraft av vår ekonomiska och tekniska överlägsenhet kan köpa det vi vill från bristländerna, som måste sälja sina råvaror till oss billigt, fastän de har mer behov av dem än vi. De har ju ingen ”köpkraft”. Säga vad man vill om världshandeln, men inte stämmer den särskilt väl med de värderingar om medmänsklighet som vi ändå hyllar, när vi tänker efter. Här gäller det i stället att få ut så mycket som möjligt så billigt som möjligt. Och vi som njuter frukterna, vi slipper ju se dem som vi tar allt ifrån. I alla fall ställs inte sammanhangen så klart framför oss, allt vårt informationsflöde till trots. En del av oss lägger ihop de spridda informationerna och får ihop en ganska ondskefull bild. Men det är ansträngande att möta den verkligheten. Många tänker att de väl tagit fel. Inte kan väl vår kultur vara inbegripen i ett så elakt spel. Vi följer ju spelreglerna. Vi gör ”fynd” på världsmarknaden, lika väl som på realisationen hemma. Kan och vill de sälja billigt, så skall man väl köpa. De får ju valuta och kan skaffa maskiner för att göra grejor och så får de därmed resurser till sociala reformer. Genom att producera mindre nödvändiga saker skall man alltså skapa resurser för att få fram det nödvändigaste. Är det inte en konstig omväg? 200 000 nya kemiska substanser finner man på varje år, sägs det. Alla får visserligen inte kommersiell användning, men tillräckligt många för att det skall vara helt omöjligt att hinna undersöka eventuella skadeverkningar av dem. Man försöker inte ens se hur de i kombination verkar på naturen och människan eller undersöka långsiktiga effekter på arvsmassan. Hur är det med anslagen till ekologisk forskning? Vilka genetiska forskningsprojekt prioriteras? Vad satsar man mest på: på nya kemiska bekämpningsmedel eller forskning, på biologisk bekämpning eller resistensforskning? Ekologerna säger själva att de inte har de kunskaper som fordras för att de skall kunna ge svar på de frågor samhället kräver att de skall ansvara för. De måste få mycket mer forskningsresurser. Men där anser de ansvariga att vi inte har råd. Stoppa produktionen av nya kemiska substanser tills vi får råd att undersöka verkan av dem, säger någon. Vad förlorar vi egentligen på det? Jo, anmärker någon, det skulle ju hindra den kemiska industrins tillväxt. Och det är ju inom den näringsgrenen en stor del av sysselsättningen skall beredas i framtiden, För människor som lämnar jordbruket, t.ex. Vi måste ju hålla oss sysselsatta, med vad tycks inte spela någon större roll, huvudsaken är att det hela hålls i gång. Vi måste alltså allt effektivare göra allt onödigare saker, som måste säljas med alltmer raffinerad reklam för att människor skall inse att de vill ha dessa grejor. Och reklamen skapar ju också sysselsättning. Är det detta vi skall ägna oss åt i en värld som ser ut som vår? Många människor i dag tycker inte att utvecklingen går åt rätt håll. De tycker inte det verkar meningsfullt längre att arbeta. Statistiken på ökad sjukdomsfrekvens, både fysisk och psykisk, stämmer till eftertanke. Ökad brottslighet, ökade sociala missförhållanden. Skolleda och skolk, trötthet och uppgivenhet. Kanske är en del av orsaken till detta att vi inte lever i kontakt med verkligheten. Vi skärmar av. Motsägelserna i vår kultur är svåra att leva lyckligt och harmoniskt och engagerat med. Hur vore det om vi skulle ta itu med problemen, utan skygglappar? Även om det kostade oss en sänkt materiell levnadsstandard, alltså mindre antal prylar och mindre bekvämlighet? Många människor längtar efter att deras arbete skall hjälpa till och lösa de stora problemen, inte bara tjäna en ökad lyxkonsumtion. Om någon vill leva enklare och närmare naturen, får han det för planerarna? Vi behöver en debatt om målsättningen för samhällsutvecklingen. Vi behöver ställas inför alternativa framtider och välja vår väg. Det är ju dock vi människor som åstadkommer förändringarna. Samhället går nu allt aktivare in för att styra utvecklingen. Ingenting bör då vara nödvändigare än att vi diskuterar vår målsättning. Påståendet om en obönhörlig utveckling är falskt. Vi väljer alltid bland många möjliga utvecklingar. Målen bestäms alltid av värderingar, uttalade eller som nu ofta underförstådda. Nu upphöjs ofta experters privata tyckande till obönhörlig naturlag. Låt oss t.ex. se till att den riksplan som riksdagen skall ta ställning till Nr 17 i höst blir fast förankrad i en målsättning som önskas av majoriteten i Torsdagen den vårt land. Hur är det? Länsprogram 70 bygger på Länsplan 67 vars 3 februari 1972 direktiv i sin tur bygger på befolkningsprognoser som rättar sig efter — citat från vår länsplan — ”en bedömning av de troliga sysselsättningsförändringarna”. Man har alltså räknat med att arbetsmarknaden skall fortsätta att utvecklas som hittills, med sparsamhet på arbete och slöseri med naturtillgångar. Hela den mödosamt utarbetade utredningen, som ligger till grund för vår regionalpolitik, har alltså ytterst tvivelaktiga grundförutsättningar. Och den räknar med fortsatt urbanisering och koncentration, trots att det blir allt tydligare att människorna inte vill detta. Anser vi att det är viktigt att människan själv får ta del i och ansvar för hur hennes liv gestaltar sig, då skall vi arbeta för ett decentraliserat samhälle och anpassa näringsliv och beslutsfattande i samhället därefter. Nu håller vi på och reglerar fram ett system där individen får allt svårare att överblicka sammanhangen och därför allt svårare att påverka dem — ett samhälle där vi blir allt ensammare och alltså måste vårdas allt mer av samhället, dvs. av folk som har betalt av skattemedel för att de tar hand om oss. Människan blir ett passivt vårdobjekt i stället för att engageras i lösandet av sina egna problem i gemenskap med andra. De tekniska förändringarna kanske löser ett problem och skapar ett annat. De sociala förändringarna som följt med den nya tekniken har inte alltid lett till förbättringar för människan. Sociala reformer har blivit nödvändiga och dessa i sin tur har haft bieffekter, som man inte önskat. En OECD-kommitté rekommenderar i sin rapport ”Science, Growth and Society” medlemsländerna att anstränga sig för att hitta på ett system med tidiga varningssignaler när något går på tok i utvecklingen. En samhällets ”kritiska instans”, där feed back från dem som drabbas negativt av förändringar kunde kanaliseras och ligga till grund för kommande förändringar. Levi rekommenderar att 1 procent av kostnaderna för reformer skulle anslås till ett sådant uppföljande arbete. Kanske vore det mycket väl använda pengar. Anser vi att det är viktigt att det blir större rättvisa i världen och att jordens begränsade naturtillgångar vårdas och att den ekologiska balansen återställs, då måste detta få påverka utvecklingen. Skolan måste t.ex. upplevas mycket mer meningsfull för både lärare och elever om man fick ägna sig åt de kunskaper man behöver för att i en demokrati kunna fatta riktiga beslut och för att förbereda sig för ett arbete som kan bidra till att på bästa sätt hushålla med och förkovra jordens naturtillgångar. Arbetet skulle upplevas som meningsfullt om det man producerade behövdes och framställdes utan slöseri med eller förgiftning av naturtillgångar. Vi kan inte i längden skärma av oss från den verklighet som är mänsklighetens. Jag tror att tiden är mogen nu för en helt ny sorts debatt i den här kammaren, redan på den allmänpolitiska debattens första dag. Jag tror att människorna väntar sig av oss att vi skall ta itu med de stora problemen. Det är ju inte mycket idé att städa i ett hus som håller på att brinna upp.